Herr talman! Som alla vet utgår från det anslag det här gäller bidrag till sammanslutningar av förutvarande alkoholmissbrukare. Anslaget har för nästa budgetår beräknats till 2 miljoner kronor. Det har skett en ökning av anslaget år från år. Reservanterna vill att anslaget skall uppräknas med ytterligare 500 000 kronor för att även nya grupper, som från början inte var avsedda att vara anslagsberättigade, i varje fall inte under denna titel, skulle kunna erhålla medel ur förevarande anslag. Bidrag kan emellertid utgå inte bara till sammanslutningar för alkoholmissbrukare utan även till organisationer som är bildade för att stödja och hjälpa läkemedelsmissbrukare. Det är således ett alldeles speciellt syfte med detta an slag, och det är också anledningen till att utskottsmajoriteten inte ansett sig kunna biträda det förslag som reservanterna framfört. Utskottsmajoriteten är — som också framhållits i utlåtandet och som herr Per Jacobsson påpekat — medveten om värdet av olika såväl ideella som religiösa organisationers insatser för de socialt handikappade.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

Herr talman! Det talas så mycket om jämlikhet i vår tid — med all rätt, det skall gärna medges. Tyvärr är det väl dock ofta så att det mest blir fråga om en jämlikhet uttryckt i lönegrader och andra materiella förmåner. Emellertid kommer vi alltid att ha en stor grupp människor i vårt samhälle som på grund av sin personliga situation inte får möjlighet att leva upp till detta jämlikhetsideal. Vi kan ändå göra åtskilligt för att så att säga normalisera deras tillvaro. Jag tänker på olika grupper av handikappade. Förutsättningen för att någonting skall kunna göras för dessa grupper är dock att fler människor kan ägna sig åt deras problem och att vetenskapens och teknikens framsteg blir fullt utnyttjade. Det skall villigt medges att det har gjorts och görs åtskilligt på det här området, men frågan kan alltid ställas: Har vi gjort allt som vi har möjlighet att göra? Det har vi naturligtvis inte gjort, och någon gör säkerligen den naturliga invändningen: På vilket område har vi möjlighet att göra en maximal insats? Invändningen är befogad, men jag vill ändå sätta i fråga om inte det här är ett område där vi, som har förmånen att leva ett normalt liv, ändå borde göra allt som vi vet är möjligt att göra. Detta gäller alla de områden som berörs i denna och efterföljande punkter vilka behandlar de handikappades situation: nya hjälpmedel, lämpligt avpassade möjligheter till utbildning, till rehabilitering, till förströelse och anpassning i samhället. Vi berör, som sagt, i efterföljande punkter en del av dessa områden, och jag skall inte nu ägna mig åt dessa utan inskränka mig till att yrka bifall till den anslagshöjning som statens arbetsklinik begär, vilket innebär en ökning av Kungl. Maj:ts förslag med 316 000 kronor. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till reservationen på den här punkten.

Herr talman! Herr Jacobsson erinrade om att efter denna punkt kommer andra punkter, där det också föreligger reservationer i vilka det yrkas att riksdagen skall anslå mer än vad majoriteten i utskottet har kunnat tillstyrka. Det är alltså fråga om de vanliga överbuden som förekommer år efter år, och det kan ju i och för sig vara rätt naturligt att oppositionen många gånger vill gå längre än majoriteten. Herr Jacobsson undrade om man inte borde försöka göra allt på det här området. Den reflexionen kan man göra litet var, men vi måste alltid stanna inför kalla ekonomiska realiteter.

Man är därför tvingad att ta hänsyn till de resurser som föreligger. Det har vi gjort i denna punkt och i de punkter som kommer härefter.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

Herr talman! Herr Birger Andersson och jag är nog helt överens om att man måste göra prioriteringar och ekonomiska avvägningar. Det skulle inte vara möjligt att arbeta på annat sätt med de anspråk i olika avseenden som ställts på alla punkter som vi har att behandla. Men det finns områden där åtminstone jag menar att vi kanske inte nödvändigtvis skulle behöva göra denna prioritering. Det finns områden där vi borde försöka göra allt vad vi anser är möjligt att göra i dagens situation. Framför allt gäller detta de handikappade och de människor som alldeles oförskyllt och utan eget förvållande råkar befinna sig i en situation, som vi som är friska och kan leva ett normalt liv har mycket små förutsättningar att kunna sätta oss in i. Jag är helt överens med herr Birger Andersson om att vi måste göra prioriteringar på många områden. Den ekonomiska verkligheten tvingar oss till detta. Men det finns å andra sidan områden, där jag menar att vi skulle kunna tillåta oss en något större satsning. Jag har den uppfattningen att detta är ett av dessa områden. Jag tror inte att i den 46-miljardersbudget som vi ändå rör oss med ett bifall till reservationen i detta fall skulle åstadkomma några märkbara svårigheter.

Herr talman! Jag har ingen trängtan att på något sätt förlänga debatten, men när man för fram de handikappade vill jag framhålla att det dess bättre knappast finns någon grupp i samhället som under senare år har varit så omhuldad som denna. Vi har alla strävat efter att där åstadkomma värdefulla ting. Prioriteringen är alltid svår. I praktiskt taget alla frågor som vi behandlar finns det någon eller några som vill gå längre än vad Kungl. Maj:t eller ett utskott föreslår. Alla kan med samma rätt säga att just deras behov bör tillfredsställas. Då är frågan: Vem skall avgöra att just det behovet och inte något annat är det viktigaste? För oss i statsut skottets tredje avdelning har det varit mycket svårt att väga på guldvåg vad som kan tas och inte tas. Det har gjort att vi i många fall, inte alla, har känt oss bundna av den avvägning som hade skett innan statsverkspropositionen presenterades för riksdagen.

Herr talman! Denna punkt gäller liksom den föregående punkten handikappade. Här är det fråga om vissa hjälpmedel för de handikappade. Reservationen, som är anknuten till punkten, bygger på tvenne motionspar. I det första, som är tryckt i andra kamma Frågan om batterier till hörapparaterna har diskuteras många gånger tidigare. Från början sade man att det skulle betyda ganska avsevärda kostnader att även ge bidrag till batterierna. I förhållande till de stora belopp som det här är fråga om är, som det nyss sades i ett annat sammanhang, ett utökande av bidragen till att gälla även batterierna till hörapparater i nuvarande läge en mycket liten post.

Ännu viktigare är emellertid det som anförs i det andra motionsparet, tryckt i andra kammaren under nr 762. Där påpekar man att det i allmänhet tar mycket lång tid för en handikappad att få mer kvalificerade hjälpmedel. Det kan röra sig om många månader, ja ända upp till ett år. Ibland har det till och med tagit så lång tid som ett och ett halvt år innan man slutbehandlat frågan om huruvida den handikappade skulle få det aktuella hjälpmedlet eller inte. Det förefaller mig mycket angeläget att på något sätt korta ned dessa tider, och i motionen anges ett tillvägagångssätt som i avsevärd grad skulle förkorta de långa väntetiderna. Det gäller framför allt permobilen, som ju är en utmärkt, elektriskt driven rullstol. Jag kanske kan säga att de propagandametoder som har använts för den inte alltid riktigt har tilltalat mig. Men det faktum att de handikappade får vänta avsevärd tid på ett så ytterst värdefullt hjälpmedel har stor betydelse. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen vid punkten 37.
Herr talman! Jag vill gärna inledningsvis betona att det egentligen inte föreligger några större skillnader mellan utskottsmajoritetens och reservanternas förslag under denna punkt. Reservanterna vill att utskottet skall förutsätta att Kungl. Maj:t snarast möjligt skall lägga fram förslag om sådana ändringar som föreslås i motionerna.
Herr talman! Jag vill i likhet med fröken Ljungberg klart deklarera, att skillnaden mellan reservanternas och utskottsmajoritetens förslag är minimal. Reservanterna vill att utskottet skall förutsätta att Kungl. Maj:t snarast framlägger förslag om sådana ändringar som föreslås i motionerna.
Utskottsmajoriteten menar för sin del att här pågår utredningar i dessa frågor och att det därför inte finns någon anledning att ytterligare påpeka att det behövs sådana utredningar.
Utskottsmajorite ten menar för sin del att det pågår utredningar i dessa frågor och att det därför inte finns någon anledning för utskottet att ytterligare påpeka att det behövs sådana utredningar.
Utskottsmajoriteten förutsätter att Kungl. Maj:t snarast möjligt framlägger förslag till riksdagen när utredningsarbetet väl är avslutat.
Utskottsmajoriteten förutsätter således att Kungl. Maj:t snarast framlägger förslag till riksdagen när utredningsarbetet väl är avslutat.
När jag nu, herr talman, yrkar bifall till utskottets hemställan, gör jag det som sagt i medvetande om att några motsättningar mellan utskottsmajoriteten och reservanterna egentligen inte föreligger i själva sakfrågan.
När jag nu yrkar bifall till utskottets hemställan gör jag det i medvetande om att några motsättningar mellan utskottsmajoriteten och = reservanterna egentligen inte föreligger i själva sakfrågan.

Herr talman!

Tyvärr vann inte utskottets förslag beaktande i detta avseende. Andra lagutskottet ansåg emellertid i sitt av riksdagen godkända utlåtande nr 67 år 1967 att det fanns fog för att statsbidragsbestämmelserna beträffande personalkostnaderna blev föremål för en översyn. Landstingsförbundet och Kommunförbundet har hemställt i skrivelse till socialdepartementet den 10 september 1969 att gällande bestämmelser om statsbidrag till omsorger om vissa utvecklingsstörda skulle göras till föremål för en allmän öÖöversyn i samråd med företrädare för berörda huvudmän. Statsutskottet säger nu i sitt yttrande att en översyn av statsbidragsreglerna för det allmänna skolväsendet har påbörjats och att reglerna om statsbidrag till särskoleverksamhet skall ses över i anslutning därtill. Därför avstyrker utskottet motionerna. Jag vill dock påpeka att motionerna omfattar även tjänster som rör vårdsidan och som vi anser borde vara statsbidragsberättigade. Dessa tjänster kommer tydligen inte att beröras av nämnda översyn. Sedan den nya lagen angående omsorger om de psykiskt utvecklingsstörda trädde i kraft år 1968 har helt naturligt kostnaderna för ifrågavarande statsbidrag ökat. De väsentliga utgiftsökningarna har dock huvudmännen — landstingen — fått vidkännas. Av dessa utgiftsökningar härrör huvudparten från vårdsidan. Under en treårsperiod 1967-—1969 har de ökade kostnaderna för vårdhem, skolor och externa avdelningar i omsorgsstyrelsens regi i mitt hemlän enligt erhållna uppgifter fördelat sig enligt följande. Statsbidra gen har under denna tid ökat med 980 000 kronor. Landstingets nettoutgifter för denna verksamhet har under samma tid ökat med 6 800 000 kronor. Men denna ökade satsning på en tidigare eftersatt grupp är riktig. Jag hoppas nu att statsbidragsreglerna för skolsidan skall medföra ett önskvärt resultat. Jag hoppas också att man inom en snar framtid tänker på statsbidragsreglerna vad det gäller vårdsidan så att dessa blir föremål för en översyn med åtföljande resultat som kommer att stimulera till ytterligare ökade insatser. Herr talman! Mot ett enigt statsutskott kämpar man förgäves, och därför avstår jag från att ställa något yrkande.

Herr talman! Vi föreslår i vår reservation vid denna punkt ett anslag till De handikappades riksförbund med 650 000 kronor. Det innebär en ökning med 200 000 kronor utöver vad Kungl. Maj:t föreslagit. Organisationen har själv angett sitt medelsbehov för budgetåret till 1446 000 kronor, vilket är ett ganska betydande belopp ställt i relation till det statsbidrag som riksdagen här förmodligen kommer att bevilja. Jag finner det högst otillfredsställande att en organisation av detta slag inte skall kunna få större delen av sina kostnader täckta av statsmedel. De handikappades riksförbund bedriver ju ändå aktiviteter som för samhället är utomordentligt betydelsefulla, men som samtidigt också är ytterst kostnadskrävande, t.ex. regional konsulentverksamhet och rekreationshem för de handikappade.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

Herr talman! Anslaget till De handikappades riksförbund har ökat år från år. Statsbidraget var, vill jag minnas, för inte så förfärligt länge sedan 50 000 kronor per år. Kungl. Maj:t föreslår nu en ny höjning av anslaget, denna gång med 100 000 kronor för nästkommande budgetår. Reservanterna vill öka på detta med ytterligare 200000 kronor. Önskemål kan man naturligtvis alltid ha. Utskottets majoritet anser att den höjning som förordats av vederbörande departementschef är vad som nu kan accepteras. Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Hörselfrämjandets riksförbund har begärt en ökning av nuvarande anslag med 445000 kronor. Kungl. Maj:ts och utskottets förslag innebär en ökning med 65 000 kronor för nästa budgetår. Jag har en känsla av att de hörselskadades situation inte alltid tillräckligt beaktas och att det här är fråga om ett handikapp som i viss mån underskattas. De hörselskadade upplever en isolering, ett avstånd till sina medmänniskor och till omvärlden, på ett sätt som många kanske har svårt att föreställa sig. Vi som står bakom reservationen anser att Hörselfrämjandets riksförbund, som bedriver en omfattande informationsoch kursverksamhet för de hörselskadade — en verksamhet som säkerligen är av mycket stor betydelse — borde få ett högre anslag än vad utskottsmajoriteten föreslår.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

Herr talman! Här är återigen en sådan punkt, där vi är oense beträffande anslagets storlek, och där det, som jag brukar säga, föreligger överbud. Som utskottet anför i sitt utlåtande innebär Kungl. Maj:ts förslag att Hörselfrämjandets riksförbund får 240 000 kronor av begärda 250 000 kronor för anordnande av pedagogiska kurser för vuxna hörselskadade samt 45 000 kronor för sin kursverksamhet m.m. bland föräldrar till hörselskadade barn, d. v. s. samma belopp som Riksförbundet be gärt för detta ändamål.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
Vidare har anslaget till Riksförbundets centralbyrå räknats upp med 35 000 kronor. Totalt ökar anslaget därigenom med 65 000 kronor i förhållande till innevarande budgetår. Utskottsmajoriteten har = godtagit Kungl. Maj:ts förslag. Jag ber att i största korthet få yrka bifall till utskottets hemställan. 2. att till Arbetsmedicinska institutet för budgetåret 1970/71 anvisa ett förslagsanslag av 7800 000 kronor.

Herr talman! Här gäller det alltså anslag till Arbetsmedicinska institutet. Det är riktigt som utskottet påpekar att Arbetsmedicinska institutets utbildningsverksamhet är föremål för utredning beträffande utbildningens omfattning, innehåll och kostnader. Institutet har dock samtidigt en hel del angelägna, akuta uppgifter som behöver lösas — frågor som i dagens komplicerade tekniska utveckling på arbetslivets område blir allt viktigare. Vi anser det angeläget att institutet så snabbt som möjligt kan fullfölja dessa uppgifter, inte minst forskningen kring arbetsmil jön. Reservanterna föreslår därför att anslaget upppräknas med 500 000 kronor. Det är sålunda här återigen fråga om ett av dessa ”överbud”, som herr Birger Andersson så ofta talar om — ett uttryck som tycks ingå som en väsentlig del i hans politiska vokabulär. Jag skulle dock vilja erinra herr Andersson om att det också finns något som heter underbud. Här kan man möjligen säga att det föreligger olika bud och olika ståndpunkter.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

Herr talman! Herr Jacobsson var missnöjd över att jag använt ordet överbud. Ja, ibland kan ord bli så värdeladdade att man ryggar inför dem, och det har tydligen herr Jacobsson gjort. Om man bjuder mer än någon annan Anslag till Arbetsmedicinska institutet kan det i varje fall inte vara fel att kalla det för överbud.
Herr talman! En del reservationer är sådana att man förvånar sig över att de har kommit till.
Och herr Jacobsson kan väl inte påstå att utskottsmajoriteten har gjort ett underbud när den tillstyrker vad Kungl. Maj:t har föreslagit. En debatt om vilken vokabulär vi skall använda är väl heller inte nödvändig. Det är ju sista gången som herr Per Jacobsson och jag har nöjet att stå i riksdagens talarstol och debattera om socialhuvudtiteln, och då tycker jag i varje fall att en sådan debatt är tämligen onödig.
Som utskottet har anfört i sitt yttrande har Kungl. Maj:t uppdragit åt arbetsmedicinska institutet att i samråd med socialstyrelsen verkställa utredning om utbildningen i företagshäl sovård och därmed sammanhängande frågor.
Som utskottet anför i sitt yttrande har Kungl. Maj:t uppdragit åt Arbetsmedicinska institutet att i samråd med socialstyrelsen verkställa utredning om utbildningen i företagshälsovård och därmed sammanhängande frågor.
I reservationen föreslås att institutet tills vidare skall få ett visst belopp till sitt förfogande för att snabbt kunna fylla ett akut behov av utbildning av läkare m.m.
I reservationen föreslås att institutet tills vidare skall få ett visst belopp till sitt förfogande för att snabbt kunna fylla ett akut behov av utbildning av läkare m.fl. Herr talman! Jag har litet svårt att förstå denna reservation, eftersom det utredningsarbete som för närvarande pågår skall vara slutfört före utgången av den månad vi har påbörjat i dag.
Utredningsarbete pågår alltså för närvarande, och det skall vara slutfört före utgången av april i år. Det dröjer således bara högst en månad tills resultatet är klart och man vet vilken ställning man skall ta till utbildningens uppläggning i framtiden.
Det dröjer således bara högst en månad till dess att utredningsresultatet föreligger och ställning kan tagas i frågan hur utbildningen i framtiden skall läggas upp. Att då kräva att institutet kanske från helt andra utgångspunkter än vad utredningen föreslår skall sätta i gång en snabbutbildning är väl ganska meningslöst.
Att nu kräva att institutet skall sätta i gång en snabbutbildning, kanske från helt andra utgångspunkter än utredningen kan komma fram till, är väl ganska meningslöst. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till utskottets förslag.
Jag yrkar bifall till utskoltets hemställan.

Herr talman! Ett par motionärer har begärt att en socialattaché skulle place ras i Tokyo med uppgift att bevaka olika sociala förhållanden och frågor i Fjärran Östern. Japan är där borta ett nyckelland med en explosiv industriell utveckling som fortsätter i rasande fart och som är den snabbaste i världen. Men Japan får dyrt betala för en utveckling där den sociala sidan ohjälpligt släpar efter. Även vi i västländerna får besvärliga känningar av arbetskraftens löneläge och övriga arbetsvillkor där borta. Japan har i dag 10 miljoner organiserade arbetare, och man visar i Japan på olika sätt ett stegrat intresse för att följa med vad som sker bl.a. i Sverige på det sociala området. Som belägg därför kan anföras att bara under 1969 har ett tiotal japanska studiegrupper besökt enbart Landsorganisationen — personer som på egen bekostnad rest hit för att närmare studera hur vi ser på och söker lösa våra sociala problem. Det talas så ofta om värdet av att sälja Sverige i en omvärld med ökat intresse för internationella förhållanden och ökade kontakter. Det värdet ligger emellertid enligt min mening inte bara på det ekonomisk-tekniska området, som man gärna skjuter i förgrunden, utan också på det väldiga fält som omfattar sociala frågor i vid mening och arbetsmarknadsproblem. Att utväxla insikter och erfarenheter samt att ge och få information och lärdomar i fråga om både misstag och framsteg är ett primärt intresse inte bara för de länder som är i direkt kontakt med varandra utan är även internationellt av betydelse. Jag är övertygad om att en socialattaché i Tokyo skulle kunna göra stora insatser och bli livligt utnyttjad för att i Japan och Fjärran Östern sprida kännedom om Sverige, ty Sverige har, vilket jag själv har kunnat konstatera, ett stabilt rykte även i Japan för sin sociala välfärdspolitik och avancerade arbetsmarknadspolitik. Statsutskottet har avstyrkt motionen med hänvisning till att tre departement har enats om att förorda, med placering i Tokyo, en ekonomisk attaché med uppgift att också bevaka utvecklingen inom social-japansk politik. Det är alldeles utmärkt att en sådan ekonomisk attaché placeras i Tokyo. Åtgärden behövs, därom råder ingen som helst tvekan. Men självfallet blir vederbörande attaché utsedd efter sina ekonomiska meriter, sin ekonomiska utbildning och erfarenhet. De ekonomiska frågorna i detta kolossala område kräver säkert sin man. Det finns emellertid arbetsuppgifter över nog också för en aktiv socialattacheé med hänsyn till det väldiga arbetsfältet, som ju omfattar inte bara Japan utan hela Sydöstasien. Enligt min och motionärernas mening är en dubbelbemanning lika motiverad i Tokyo som i Bryssel, detta så mycket mera som vi för närvarande har inskränkt oss till att placera socialattachéer enbart i västvärlden. Det är enligt min mening synnerligen oklokt att inte utveckla större aktivitet i Fjärran Östern än att inskränka oss till att ge en kommande ekonomisk attaché den sociala bevakningen såsom en sidouppgift att utföras i mån av tid, möjligheter och intresse. Nej, herr talman, för denna uppgift krävs i hög grad en person med specialinriktad utbildning på det sociala fältet, som har sociala erfarenheter och gedigen politisk och facklig erfarenhet. Rekryteringsbasen blir alltså en helt annan.

även om jag är övertygad om att jag inte lyckas kan jag, herr talman, inte underlåta att yrka bifall till motionerna I1:683 och II: 781.

Herr talman! Tredje avdelningen har inte kunnat bevekas att tillstyrka motionen. Tredje avdelningen har inte heller varit i Japan och på ort och ställe sett hur det är, men vi har ett livligt minne av den strid vi förde i flera år om att över huvud taget inrätta tjänster som socialattachéer i vissa huvudstäder. Intresset var inte på alla håll så förfärligt stort. Emellertid har vi lyckats att undan för undan bygga ut den verksamheten.

Vi har inom statsutskottets tredje avdelning varit fullkomligt överens om att vi inte kunde gå längre än vad man har föreslagit från departementet. I utskottet in pleno avgav motionärerna blanka reservationer, som det så vackert heter, men ingen av utskottets ledamöter har yrkat bifall till motionen.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

Herr talman! Jag börjar känna ett behov av att be kammaren om ursäkt för att jag så ofta tar till orda, men detta blir väl mitt sista framträdande i Sveriges riksdag i debatten om socialhuvudtiteln. Här gäller det statens bosättningslån. Förhållandet är det att ensamstående som ej har vårdnaden om barn inte kan få lån ur bostadslånefonden. Emellertid finns det även ensamstående som både på grund av sin ekonomiska situation och andra omständigheter har svårt att klara utgifterna för inredning och utrustning i samband med en bosättning som också för deras del kan vara. alldeles nödvändig. De ensamstående har i många fall speciella svårigheter på bostadsmarknaden. Då kan man också tycka att det borde vara onödigt att utestänga dem från den möjlighet att få ett hem som bosättningslånen ändå innebär. Här är det fråga om lån, och jag kan inte se att det skulle innebära några nationalekonomiska förvecklingar att bifalla reservanternas yrkande. Därmed skulle också de ensamstående handikappades problem lösas, en fråga som har berörts i flera motioner.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

Herr talman! Ju längre herr Jacobsson och jag håller på, desto mer glesnar skarorna, och det kan jag förstå. Det kan inte vara så särskilt muntert att höra herr Jacobsson och mig hela dagen, men jag förmodar att det är sista gången i dag som vi har ett litet meningsutbyte. Inom utskottet har rått enighet om att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall hemställa om en översyn av de nuvarande bosättningsreglerna för att bland annat åstadkomma en mindre restriktiv prövning vid långivningen. Däremot har inte utskottsmajoriteten övertygats av de skäl som motionsledes anförts för att bosättningslån skall kunna utgå även till ensamstående. När riksdagen beslöt att inrätta statens bosättningslånefond var det i syfte att stödja bosättningen mot bakgrunden av den relativt låga äktenskapsfrekvensen och den höga äktenskapsåldern. Därigenom skulle tidiga äktenskap främjas. Nu har detta inte hindrat att man slopat kraven på giftermål eller på trolovning. De befolkningspolitiska motiv som låg bakom inrättandet av lånefonden går ju i och för sig lika bra ihop med s.k. samvetsäktenskap. Någonting annat blir det emellertid om låntagarkretsen vidgas till att omfatta även ensamstående.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

Herr talman! I sina partimotioner om Norrlandsfrågorna har folkpartiet dragit upp de stora riktlinjerna för hur partiet anser att Norrlandsproblemen bör kunna lösas.
Herr talman!
Man har där tagit upp frågorna om målsättningen för Norrlandspolitiken, om Pprioriteringsoch serviceorter, om möjligheterna ait skapa ett företagsvänligare klimat i Norrland, om generella åtgärder för att minska olägenheterna av en lokalisering dit, t.ex. när det gäller särskilda frakttaxor, särskilda persontaxor, inrikesflygets taxesättning och även när det gäller direkt lokaliseringsstödjande åtgärder. Vidare aktualiseras frågan om skattelindringar, t.ex. snabbare avskrivning av industribyggnader, befrielse från eller lindring av energiskatten, en revision av taxan för elkraft och telefonavgifter, o.s.v. Men man tar också upp frågan om slopande av den allmänna arbetsgivaravgiften. När det gäller den allmänna arbetsgivaravgiften yrkar folkpartiet i motionen att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t begär att 1968 års lokaliseringsutredning får i uppdrag att skyndsamt behandla frågan om ett regionalt slopande av arbetsgivaravgiften. I motionen påtalas att arbetsgivaravgiften motverkar att arbetstillfällen skapas och att den försämrar förutsättningarna för nu existerande arbetstillfällen. I områden med stor arbetslöshet framstår arbetsgivaravgiften som en olämplig form av beskattning, säger man i motionen. Det primära i Norrlandsproblematiken och även i vissa andra landsdelars problematik, t.ex. när det gäller Gotland, är att skapa ökad sysselsättning för dem som är bosatta i området. Det sker givetvis genom att man skapar fler arbetstillfällen. En direkt beskattning av arbetskraftens löner är därför ett starkt hinder för att skapa ökad sys selsättning i dessa områden. Om de perifera delarna i vårt land skall kunna hävda sin ställning och om möjligt skapa sysselsättning för den arbetskraft som finns där måste produktionen inriktas på en ytterligare förädling av de varor som produceras. Produktionen måste främst ta sikte på varor, vilkas värde är högt i förhållande till transportkostnaderna och andra kostnader som är förenade med marknadsföring av varan. En dylik förädling kräver som regel stor arbetskraftsinsats i förhållande till produktion av råvaror eller halvfabrikat. även ur den synpunkten är det speciellt olyckligt att en allmän arbetsgivaravgift läggs på de varor som produceras i dessa områden. En näringsgren som har stor betydelse för Norrland, Dalarna, Gotland och Öland är turismen. Ett av de viktigaste hindren för en snabbare utveckling av turismen är att det är dyrt att turista i Sverige. Detta sammanhänger naturligtvis i stor utsträckning med det höga kostnadsläget här jämfört med kostnadsläget i andra länder med omfattande turism. Turismen är ju också en mycket personalkrävande näringsgren. Kan den svenska turistnäringen sänka priserna vid hotell och pensionat, skulle säkerligen turistnäringens attraktionskraft öka bland både svenskar och utlänningar som turistar i andra länder. En expansion av turistnäringen i Sverige skulle också förbättra handelsbalansen gentemot utlandet, och utgifterna för turismen skulle då inte så kraftigt som för närvarande belasta den svenska valutareserven. även här har arbetsgivaravgiften en klart negativ inverkan, då den ökar kostnaderna för turistnäringen. Detta är särskilt betydelsefullt i de områden där sysselsättningen är svag och där just turistnäringen har stora möjligheter att utvecklas ytterligare. Bevillningsutskottet är dock i sitt betänkande kallsinnigt till en särskild utredning om borttagande av den allmänna arbetsgivaravgiften.
Därmed skulle tidiga äktenskap kunna främjas.
Man hänvisar till att lokaliseringsutredningen i november 1969 har lämnat sitt betänkande och där redovisat sin inställning till frågan om lämpligheten av att använda skattepolitiken som ett medel att styra företag och sysselsättning till vissa speciella landsdelar. Utredningen anser, säger utskottet, en ”regional” skattepolitik vara tekniskt svårgenomförbar och också omotiverad med hänsyn till de möjligheter företagen enligt gällande bestämmelser har att skriva ned varulager och anläggningstillgångar och att avsätta medel till investeringsfonder. Utredningen har inte heller, fortsätter utskottet, ansett sig böra förorda några bestämmelser om skattefavörer i samband med nyetablering. Bestämmelserna om företagens avsättning till och användning av investeringsfonderna tillgodoser enligt utredningens uppfattning de syften sådana regler kan främja. Utskottet instämmer i lokaliseringsutredningens yttrande och avstyrker bifall till motionsyrkandet. Lokaliseringsutredningen har ju i sitt betänkande redovisat vilka åtgärder som vidtagits i andra länder i fråga om skattelättnader. I åtskilliga länder, däribland Frankrike, Västtyskland, Italien, Förenta staterna, Finland, Belgien och Norge, används skattelättnader som medel att befrämja de regionalpolitiska målen. Lättnaderna kan bestå i befrielse från företagsbeskattning av vinster eller fastigheter, speciella avskrivningsregler, befrielse från energieller transportskatter, möjligheter att göra avsättning till skattefria fonder o.s.v. När utredningen avvisar särskilda skattebestämmelser ur - lokaliseringssynpunkt är det just beskattningen av företagsvinster som man diskuterar.

Det är kanske riktigt som utredningen anför på något ställe, att företagsvinsterna säkerligen inte är så stora under de första åren efter det att man har lokaliserat sin verksamhet till annan ort. Dock drabbar ju den allmänna arbetsgivaravgiften företagen oberoende av om dessa går med vinst eller förlust. Den drabbar företaget i förhållande till hur stora löner företaget betalar ut. även för ett företag som under en viss tid, t.ex. en uppbyggnadsperiod, går med förlust skulle ju ett slopande av arbetsgivaravgiften innebära att man minskade sina kostnader direkt med en procent av de utbetalda lönerna. Jag tycker därför att bevillningsutskottets betänkande i denna fråga inte är adekvat. Utskottet går förbi kärnpunkten och försöker använda lokaliseringsutredningens uttalande om beskattningen av företagsvinster som ett motiv för att inte slopa arbetsgivaravgiften. Såvitt jag förstår kan man inte skriva av kostnader motsvarande arbetsgivaravgiften eller avsätta medel till investeringsfonder, om man inte har företagsvinster i tillräcklig omfattning. Eftersom oppositionens representanter i utskottet inte kan dela utskottsmajoritetens synpunkter i denna fråga, har en särskild reservation avgivits av herr Tistad m.fl. Där anför vi reservanter att det är ett stort samhälleligt intresse att full sysselsättning kan upprätthållas och att den regionala obalansen är ett allvarligt samhällsproblem. Obalansen i sysselsättningen måste därför kraftfullt och snabbt angripas med olika medel. Investeringsfonderna har inte varit tillräckliga för att på ett tillfredsställande sätt fylla en uppgift i lokaliseringspolitiken. Vi anser därför att det bör prövas att regionalt slopa eller sänka uttaget av den allmänna arbetsgivaravgiften. En sådan åtgärd skulle innebära att ytterligare arbets tillfällen skapades och att förutsättningarna för nya och befintliga arbetstillfällen förbättrades. Därför föreslår reservanterna att motionerna överlämnas till 1968 års lokaliseringsutredning för beaktande. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till denna reservation vid bevillningsutskottets betänkande, betecknad med nr 1. I en annan motion av herrar Wikström och Eric Peterson samt av herr Rimås m.fl. har hemställts att riksdagen beslutar att från allmän arbetsgivaravgift befria frioch lågkyrkliga sammanslutningar samt andra ideella organisationer som för sin verksamhet i huvudsak är beroende av insamlade medel. Utskottet avstyrker också dessa motioner och hänvisar till sitt betänkande förra året, där man framhöll att syftet med arbetsgivaravgiften var att kompensera staten för det skattebortfall som mervärdeskatten medförde genom att näringslivets investeringar var undantagna från mervärdeskatt. Alla arbetsgivare, d.v.s. alla som hade personal anställd och utgav löner eller naturaförmåner av förut angivet slag, var utan undantag skyldiga att erlägga arbetsgivaravgift, säger utskottet i fjolårets utlåtande. Vidare påtalar man det förhållandet att om ett skattesubjekt var helt eiler delvis frikallat från skyldigheten att erlägga statlig inkomstskatt, detta inte motiverade befrielse från skyldigheten att erlägga arbetsgivaravgift. När frågan behandlades vid fjolårets riksdag fördes en lång och ingående debatt om arbetsgivaravgiftens berättigande eller icke, då det gäller dessa kyrkliga sammanslutningar eller andra ideella organisationer. Dessa sammanslutningar och organisationer är i stor utsträckning befriade från skyldigheten att erlägga statlig inkomstskatt. Det vore därför naturligt om de också var befriade från att erlägga allmän arbetsgivaravgift. Några större svårigheter att skilja på dessa organisationer och andra som skall erlägga arbetsgivaravgift Ang. den allmänna arbetsgivaravgiften torde icke föreligga, i synnerhet om man går efter de organisationer som är befriade från statlig inkomstskatt. ännu mera omotiverad blir arbetsgivaravgiften för dessa, om man betänker att arbetsgivaravgiften kom till just för att kompensera det skattebortfall som inträdde genom att näringslivets investeringar blev undantagna från mervärdeskatt. De kristna samfunden och andra ideella organisationer som i stort sett lever på gåvor och insamlingar skall alltså vara med och betala skatt för att kompensera det skattebortfall för staten som uppstått genom att näringslivet blivit befriat från vissa skattepålagor. Detta är verkligen att ge med ena handen och ta med den andra och då ta av dem som lever under svåra ekonomiska förhållanden och som är helt beroende av andra människors offervilja och givmildhet, Att som utskottet gör hänvisa till avgiftens generella natur och till svårigheten att finna en form för undantag som tillgodoser rättvisekravet utan att äventyra syftet med avgiften kan, tycker jag, inte godtas i ett läge som detta. Redan i samband med lagstiftningens införande gjordes ju undantag för rederinäringen, där man har en lägre uttagsprocent. Sådant undantag borde även vara möjligt för kristna samfund och andra ideella och humanitära organisationer som bedriver verksamhet av icke kommersiell art. I reservation 2 av herr Tistad m.fl. yrkas därför att kyrkliga sammanslutningar och andra ideella organisationer som för sin verksamhet i huvudsak är beroende av insamlade medel icke skall behöva erlägga allmän arbetsgivaravgift. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 vid bevillningsutskottets betänkande nr 10.

Herr talman! I bevillningsutskottets betänkande nr 10 med anledning av motioner om den allmänna arbetsgivar avgiften behandlas motioner från moderata samlingspartiet med anhållan att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t begär förslag om sänkning av arbetsgivaravgiften inom det av 1968 års lokaliseringsutredning föreslagna stödområdet. Frågan om utnyttjande av generella åtgärder berörs i utredningens förslag. Det framhålles att sådana åtgärder i större utsträckning bör kunna ifrågakomma för att positivt påverka möjligheterna till sysselsättning inom stödområdet. I särskilt yttrande fogat till utredningen har ledamöterna av rådgivande nämnden herrar Ekström och Svanberg bl.a. anfört följande: ”En snabb industriell tillväxt i de områden, som har brist på arbetstillfällen, är enligt vår mening inte enbart en fråga om kapitaltillgång.

I proposition nr 75 med förslag om den fortsatta regionalpolitiska stödverksamheten som nu lagts fram för riksdagen berör även departementschefen frågan om arbetsgivaravgiften och generella åtgärder. Han uttalar sig positivt om framtida generella åtgärder men säger att han för närvarande inte framlägger förslag om någon ändring i arbetsgivaravgiften. Med hänsyn till att frågan behandlas i nämnda proposition borde föreliggande motioner I: 153 och II: 924 ha behandlats i samband med nämnda proposition. Majoriteten har inte kunnat gå med på motionärernas förslag. Utskottet åberopar i sitt betänkande lokaliseringsutredningens inställning till frågan om det skulle vara lämpligt att använda skattepolitiken som ett medel att styra företag och sysselsättning till vissa speciella landsdelar. Jag vill i det sammanhanget referera till vad jag tidigare anfört om de yttranden som bifogats utredningens förslag. Därtill kommer att flera tunga remissorgan, bl.a. LO och SAF, pekat på behovet av att generella åtgärder i större omfattning kommer till användning i lokaliseringspolitiskt syfte. I den gemensamma borgerliga reservationen till betänkandet framhålles att man bör pröva ett regionalt slopande eller sänkande av uttaget av den allmänna arbetsgivaravgiften.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

Herr talman! Jag skall be att få ge några synpunkter på den allmänna arbetsgivaravgiften, som i realiteten är en löneskatt. Jag vill göra det med anledning av den motion som jag tillsammans med herr Eric Peterson har väckt i denna kammare. en av omsättningsskatten till mervärdeskatt. Det är möjligt för företag att kompensera denna ökade kostnad genom att höja priserna på de varor de säljer. Men hur kompenserar en nykterhetsorganisation, en ungdomsrörelse eller ett frikyrkligt samfund denna merkostnad? Det har sagts mig vid samtal jag haft med ledande socialdemokrater att man här i själva verket begick ett misstag i departementet. Man förbisåg att avgiften skulle komma att drabba även denna typ av arbetsgivare. Det är inte orimligt att misstag begås också i departementen! Det finns enligt min mening inte heller anledning för oppositionen att speciellt utnyttja det under förutsättning att vederbörande departement är berett att erkänna att det begick ett misstag. Denna löneskatt är det första exemplet på en direkt beskattning av gåvooch offermedel. Organisationer och kyrkor har under år 1969 reagerat mycket kraftfullt. Vid årsmöten, generalkonferenser och kongresser har man protesterat livligt. Protesterna gäller naturligtvis principen. Men detta är inte bara en principfråga, utan för varje berörd organisation utgör den allmänna arbetsgivaravgiften också en kännbar kostnad. Det som utmärker nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och de övriga folkrörelserna är ju att de inte är kapitalintensiva men desto mer personalintensiva. Denna löneskatt är av den speciella karaktären att den slår ovanligt hårt på personalintensiva arbetsgivare men inte alls på samma sätt drabbar ett kapitalintensivt företag. För mitt eget samfunds del, Svenska missionsförbundet, innebär det nuvarande skatteuttaget en utgift på 250 000 kronor per år och för pingströrelsen lika mycket. Man skulle kunna räkna upp organisation efter organisation för vilka detta skatteuttag är lika kännbart. Det drabbar svenska kyrkan så hårt att statsrådet Alva Myrdal i en särskild proposition föreslår kompensation för Ang. den allmänna arbetsgivaravgiften de enskilda pastoraten. Det tycker jag är bra. Men vad gör de kyrkor som inte kan få en sådan kompensation av staten, och vad gör nykterhetsrörelsen och alla de övriga ideella organisationerna? Risken är ju också att arbetsgivaravgiften ytterligare höjes. Enligt uppgifter övervägde regeringen allvarligt att göra det i samband med skatteförslaget. Enligt samma uppgifter skulle t.ex. statsminister Palme ha varit inne på den linjen. Jag förstår det, ty som ett finanspolitiskt instrument är arbetsgivaravgiften mycket bekväm, men ser man den som en skatt på frivilligt insamlade medel, kommer naturligtvis en höj ning i framtiden — som visst inte är otänkbar — att drabba utomordentligt hårt. Argumenten mot motionskravet om befrielse från arbetsgivaravgiften är huvudsakligen av två slag. Antingen anser man att principiellt skall även ideella organisationer och kyrkor drabbas av denna sorts skatt — man har alltså ingenting emot att de beskattas — eller också anser man att undantag är svåra att göra. Det första argumentets karaktär kan jag förstå, även om jag inte delar det. Det andra argumentet håller verkligen inte. Undantag gjordes redan från början för rederinäringen, och jag har svårt att tro att man inom finansdepartementet eller utskottet inte skulle ha den sakkunskap som behövs för att klara uppgiften att utforma den lagtext som är erforderlig för detta syfte. Då återstår till sist bara principfrågan. Om man anser att kyrkor och frivilliga organisationer skall drabbas av en löneskatt, skall man naturligtvis följa utskottsmajoritetens förslag, men om man anser att frivilligt insamlade gåvor och offermedel för kyrkor och ideella organisationer över huvud taget inte bör beskattas, då bör man följa reservanternas förslag. Herr talman! För min del är valet inte svårt — jag följer reservationen.

Herr talman! Gång efter annan hamnar man i den situationen att man skall försvara ett utskottsbetänkande och känner igen alla argument genom tidigare behandling, men ändå skall det, enligt den ordning som tillämpas här, finnas en talesman för utskottet. Jag hade för avsikt i dag att inte gå upp i talarstolen utan stå kvar i bänken och yrka bifall till utskottets hemställan, men det blev inte så. När jag lyssnade till herr Österdahls anförande slog det mig att han sade att bevillningsutskottet är mycket kallsinnigt i sitt ställningstagande. Ja, man kanske kan uttrycka det så. Utskottsmajoriteten har nämligen den uppfattningen att här gäller det en åtgärd av generell karaktär. I den mån som det gjorts misstag vid lagtextens utformning, vilket herr Wikström ville göra gällande, vill jag gärna ha reda på de dokument som ger bevis härpå. Det räcker inte att säga att man träffat ett antal socialdemokrater, som tyckt att det blivit fel från början. Det måste till litet mera som bevis. Det är klart att man kan säga att om ett företag får en procents lättnad på sitt lönekonto, så verkar det i positiv riktning. Det är en sanning som inte går att bestrida. Men det finns också en annan effekt: samhället måste få in de pengar som behövs till den verksamhet vi fattar beslut om. Detta får man också ta med i beräkningen. Jag kan inte föreställa mig att en procents belastning kan få någon avgörande betydelse. Vi vet ju att vi tyvärr har en utveckling i vårt samhälle som i vissa stycken ur kostnadssynpunkt innebär mycket större belastning än en avgift som denna. Min mening är sålunda att utskottsmajoriteten vidhålller en uppfattning som mycket väl går att styrka. Herr Karl Pettersson säger att han vill ha sin motion behandlad i annat sammanhang, och det kan ligga någonting i det. Men herr Karl Pettersson har friheten att i anledning av den kommande stora lokaliseringspropositionen väcka ytterligare en motion. Då kan han ju föra fram sina synpunkter vad gäller 1okaliseringsfrågan. Jag tycker att det vore ett riktigare sammanhang än detta. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag noterade att herr John Ericsson öppet och oförblommerat — mera öppet än jag någonsin hört det — erkände att det här är fråga om en direkt löneskatt, som enbart har finanspolitiska motiv. Alltså står här två principer mot varandra. Den socialdemokratiska principen innebär att man mycket väl kan beskatta kyrkor, ideella organisationer och ungdomsrörelser. Det är ett av många medel att finansiera statens utgifter. Mot detta står den icke-socialistiska minoritetens uppfattning att frivilligt insamlade gåvooch offermedel icke skall beskattas. Herr talman! Klarare kan man inte uttrycka den ideologiska skillnaden mellan de båda uppfattningarna.

Herr talman! Herr Werner påstår att utskottet inte argumenterat mot den motion som han företräder, men det har utskottet gjort. Vi har bl.a. anfört att en av de viktigaste faktorerna när det gäller att komma åt markvärdestegring och annat är den expropriationslagstiftning som man räknar med skall komma om något år.

Om jag ytterligare skall utveckla detta ärende vill jag framhålla att kommunerna först och främst har planmonopolet, som inte är så verkningslöst som herr Werner vill göra gällande. Rätt skött betyder planmonopolet utan tvekan en väldigt stor tillgång för kommunerna. Sedan är det givet att kommunerna själva måste driva en aktiv markpolitik och på det sättet skapa förutsättningar för att kunna behärska detta viktiga område. Den förköpsrätt som har tillkommit är ett led i kommunernas möjligheter att påverka utvecklingen. Den är naturligtvis inte ensam tillräcklig. Men har man bl.a. de förbättrade realisationsvinstbeskattningsreglerna samt förköpsrätten och får man nu också en förbättrad expropriationslagstiftning, har man helt andra förutsättningar att med denna treklang göra mer än vad man har gjort tidigare. Tomträttsinstitutet, som utan vidare kan betecknas såsom ett mycket värdefullt instrument i samhällets händer, håller på att bli av allt större intresse i kommunerna. Man kan väl säga att det har varit en svaghet hos kommunerna att de inte tidigare i större utsträckning har använt sig av tomträttsinstitutet. Här kan kommunerna göra mera. Dessutom har inrikesministern tillsatt en utredning, som bl.a. skall ta upp byggmonopolfrågan, som herr Werner berörde. Det är ytterligare ett argument för att vi inte nu behöver besluta i enlighet med de motioner som herr Werner talade för. Det är klart att jag delar herr Werners uppfattning att det är riktigt att kommunerna lägger sig till med så mycken mark som möjligt. Men hur skall det gå till, herr Werner? Varifrån skall kommunerna få pengar i tillräcklig mängd för att köpa all den mark som erfordras för att kommunerna helt skall kunna lösa detta problem, så att det inte finns möjlighet att bygga på enskild mark? Herr Werner! Det är i och för sig ett lovvärt försök som det kommunistiska partiet har gjort här genom att ta fram dessa frågor i rampljuset, men det förslag som utskottet har och som hänvisar till bl.a. de förbättrade regler som kan väntas på expropriationslagstiftningens område anser vi för närvarande tillräckligt för att lösa problemen. Skulle det visa sig att alla de försök som gjorts — det är ändå inte så små ting som har skett på detta område under de senaste åren — är otillräckliga och att det behövs ännu flera, vill jag försäkra herr Werner att den socialdemokratiska delen av utskottet mycket väl kan tänkas gå längre. Men just i dag vill vi inte tillstyrka den motion som här föreligger. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Schött har frågat chefen för utbildningsdepartementet, om han vill medverka till att av skolöverstyrelsen föreslagen särskild utbildning av lärare i musik anordnas även vid lärarhögskolan i Kalmar, vilken fr.o.m. höstterminen 1970 disponerar modern musikinstitution. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Skolöverstyrelsens förslag om särskild utbildning av sådana lärare i musik, som saknar föreskriven utbildning, remissbehandlas för närvarande. I avvaktan på remissvaren är jag inte beredd ta ställning till frågan om sådan utbildning skalll anordnas och i så fall vart den skall förläggas.
Herr talman! Till statsrådet Moberg ber jag att få framföra mitt tack för svaret på min fråga. Bakgrunden till den är det förhållandet att skolöverstyrelsen den 9 februari i år i skrivelse till Konungen har hemställt att från och med höstterminen 1970 särskild utbildning av lärare i musik skall anordnas vid 12 av rikets 15 lärarhögskolor och att bland dessa 12 man inte har tagit med lärarhögskolan i Kalmar, ehuru denna torde erbjuda landets modernaste musikinstitution. År 1968 åtog sig Kalmar stad att för statens räkning uppföra en ny musikinstitution. Kostnaden beräknades då till 400 000 kronor. Staten skulle bidra med 100000 kronor och Kalmar stad med resterande 300 000 kronor. Programmet har emellertid utvidgats. Ökade krav har ställts på materiel och akustiska förhållanden, och den byggnad som nu är under uppförande kommer att kosta 825000 kronor, varför Kalmar stads ekonomiska insats här lär bli inte mindre än 725 000 kronor. Med hänsyn till denna imponerande satsning från Kalmar stads sida, som innebär att lärarhögskolan där om några månader har landets modernaste musikinstitution, har man ansett det självklart att sådan särskild utbildning av musiklärare som planeras starta vid våra lärarhögskolor till hösten skulle anordnas också i Kalmar. Skolöverstyrelsens åtgärd att inte ta med Kalmar i sitt förslag har därför väckt mycket stor förvåning. I en skrivelse av den 10 mars har lärarhögskolan i Kalmar fäst Kungl. Maj:ts uppmärksamhet på fallet. I skrivelsen har framhållits att de lokalmässiga förutsättningarna för musiklärarutbildning i Kalmar är synnerligen goda men också att skolan har en stab av progressiva metodiker och ämnesföreträdare, som utöver tjänst såsom lärar utbildare också har erfarenhet av vuxenfortbildning, vunnen genom konsulentverksamhet på länsplanet. Personer som kan tänkas bli rekryterade till den särskilda musiklärarutbildningen förutsättes av skolöverstyrelsen i allmänhet komma att vara yrkesverksamma under utbildningstiden. Härigenom hoppas man att icke-behöriga lärare, som nu tjänstgör och alltså har en värdefull praktisk-pedagogisk erfarenhet, kommer att lockas till denna särskilt anpassade utbildning. Denna kräver därför, framhålles det, en ordentlig decentralisering med rimliga reseavstånd och minskade resekostnader. Länsskolnämnden i mitt hemlän har verkställt en utredning, som visar att det finns en stor kader av icke-behöriga men lämpliga timlärare, vilka bör vara intresserade av en sådan här utbildning i Kalmar. I detta sammanhang vill jag också understryka hur lockandet det vore att förlägga sommarutbildning till Kalmar. Det skisseras ju sommarkurser om cirka fem veckor. Statsrådet Moberg meddelar nu i sitt svar att skolöverstyrelsens förslag är ute på remiss och att statsrådet därför inte är beredd att nu ta ställning till frågan om någon särskild musiklärarutbildning skall komma till stånd och vart den skall förläggas. För min del tycker jag att skolöverstyrelsen så starkt har motiverat ifrågavarande utbildning att jag har svårt att tänka mig att remissinstanserna kommer att gå emot förslaget. Jag har också svårt att tänka mig att Kungl. Maj:t inte kommer att besluta att sådan musiklärarutbildning skall igångsättas. Beträffande förläggandet av utbildningen är jag tacksam för att det givits tillfälle, innan något beslut är fattat, att ytterligare fästa statsrådets uppmärksamhet på de synnerligen starka skäl som talar för att en sådan här musiklärarutbildning förlägges till lärarhögskolan i Kalmar. Givetvis hoppas jag att denna fråga snabbt skall få en positiv lösning. Än en gång ber jag att få tacka statsrådet för svaret.

Herr talman! Med hänsyn till omfattningen av de ärenden som avses i Kungl. Maj:ts propositioner nr 75, 77, 78, 82, 84 och 85 hemställer jag att kammaren måtte medgiva att tiden för avgivande av motioner i anledning av nämnda kungl. propositioner utsträckes till det sammanträde som infaller näst efter 15 dagar från det propositionerna kom kammaren till handa.

Herr talman! Anledningen till den blanka reservationen vid punkten 3, Lantbruksnämnderna, är en motion om att uppskjuta taxehöjningen på de beställningsarbeten som lantbruksnämnderna utför. Enligt vad jag erfarit har taxehöjningen redan trätt i kraft. Då emellertid flera höjningar förmodligen är att vänta senare vill jag redan nu peka på ett par saker. Kostnaderna för lantbruksnämnderna är för nästa budgetår beräknade till cirka 78 miljoner kronor och inkomsterna till cirka 3 miljoner kronor. Inkomstsidan betyder således förhållandevis litet i den budgeten. Tendensen för närvarande är att efterfrågan på beställningsarbeten minskar. Det förefaller också som om efterfrågan på det statliga ekonomiska stödet till rationaliseringsåtgärder har stagnerat. Vi motionärer hävdar att det är mycket viktigt att vidmakthålla och helst vidareutveckla den goodwill lantbruksnämnderna erhöll vid omorganisationen. Det vore mycket beklagligt om inte de rådgivningsresurser till fullo utnyttjades som lantbruksnämnderna i dag ställer till förfogande. Vi vill således varna för ytterligare taxehöjningar och skulle i stället vilja rekommendera att den allmänna avgiftsfria rådgivningen utökades. Det är ute på fältet vid besök hos näringsutövarna som rådgivningsarbetet kommer till sin rätt. Jag tror också att det är en önskan från lantbruksnämndernas befattningshavare att få sådana ändrade arbetsförhållanden. Herr talman! Jag har för dagen inget yrkande.

Herr talman! Herr Skagerlund ställde inget annat yrkande än bifall till utskottet, men jag tror ändå det kan vara skäl att något kommentera hans synpunkter. Motionärerna önskar, såsom herr Skagerlund redan har påpekat, att den planerade taxehöjningen i fråga om ersättning för vissa beställningsarbeten som lantbruksnämnderna utför skall uppskjutas tills vidare. Motionärerna anser att den föreslagna taxehöjningen kan komma att medföra att jordbrukarna kommer att dra sig för att utnyttja den rådgivning som lantbruksnämnderna erbjuder och att detta kan komma att verka hämmande på rationaliseringsarbetet. Det är möjligt, men jag tror det knappast. Höjningen blir ju ganska måttlig, och jag tvivlar på att någon behöver dra sig för kostnaderna. Jag vill sedan gärna erinra om vad riksdagen uttalade i samband med 1967 års beslut angående lantbruksnämndernas nya organisation, nämligen att tjänster som lantbruksnämnden utför på beställning i princip skall betalas av beställaren så att man får till stånd full kostnadstäckning. Riksdagen beslöt dock samtidigt att man under en viss övergångstid inte skulle kräva full kostnadsersättning, vilket man inte heller gjort under den tid som gått sedan dess. Inte heller med den nu föreslagna höjningen blir det full kostnadstäckning. Före 1967 uppgick ersättningen till cirka 40 procent av självkostnaderna. Genom 1967 års beslut höjdes ersättningen till 60 procent. Nu föreslår departementschefen att procentsatsen skall höjas till 75 procent av självkostnaden. Det betyder att trots den föreslagna höjningen kvarstår en 25-procentig subvention av självkostnaderna. Utskottet anser att den föreslagna höjningen helt går i linje med det beslut som fattades 1967 och att man med den nu föreslagna höjningen ytterligare närmar sig kravet på full kostnadstäckning. Trots den föreslagna höjningen har vi dock här, som jag redan sagt, alltjämt 25 procents subvention. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Jag får meddela att dagens samman träde kommer att avslutas omkring kl.

Herr talman! I förevarande punkt, som rör Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område, är det framför allt en aktuell fråga som har behandlats i utskottet, nämligen den stora utslaktningen under höstens och vinterns lopp. Det finns också ett par motioner som ligger till grund för den reservation som jag senare kommer att yrka bifall till. Riksdagen har i dag att fatta beslut om att 25 miljoner kronor ställes till förfogande för vart och ett av regleringsåren 1969 71. Medlen skall användas för att täcka förluster vid en utslaktning av mer än 20000 kor per år. Denna minskning av kostammen med 20000 djur per år baseras i sin tur på bedömningar av hur man skall kunna anpassa mjölkproduktionen till nu rådande avsättningsmöjligheter. Jordbruksnämnden har emellertid i en skrivelse av den 2 september 1969 begärt att få disponera det för nästa budgetår avsedda beloppet 25 miljoner kronor redan innevarande budgetår. Den svåra torkan under förra sommaren jämte en otillfredsställande lönsamhet i mjölkproduktionen har nämligen förorsakat en ännu kraftigare utslaktning än man ursprungligen räknade med. Enligt jordbruksnämndens kalkyler räknar man med en utslaktning av 55000 djur. Enligt de motioner i frågan, som väcktes i januari i år och som nu föreligger till behandling, räknar man med en utslaktning av närmare 70 000 djur. Det är nära 10 procent av hela den svenska kostammen och en utslaktning som är långt större än vad man kunde förmoda vid den tidpunkt då jordbruksnämnden gjorde sin framställning. Jag har dock ännu färskare siffror i dag. Jag har här i min hand siffror från Slakteriförbundet, som visar att kostammen minskat med över 70 000 kor, närmare bestämt 72 000. Genom utslaktningen av mjölkkor under 1969/70 tillförs den svenska marknaden cirka 17,2 miljoner kilogram nötkött extra. Denna kvantitet måste exporteras. Exportförlusten för nötkött är cirka 4:50 kronor per kilogram, vilket innebär en extra kostnad på ungefär 70 miljoner kronor. Den extra utslaktningen utöver de 20000 kor som ej är ”bidragsberättigade” motsvarar exportförlusten på 50 miljoner kronor, Det vill säga att båda beloppen på 25 miljoner kronor behövs för att täcka enbart extrautslaktningen. Departementschefen har stannat för att högst 10 miljoner kronor får tas av de för budgetåret 1970/71 avsedda medlen att användas för de extra kostnader, som hänför sig till minskningen av kostammen under innevarande budgetår. Utskottets majoritet har också, trots det förändrade läget, tillstyrkt departementschefens förslag.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

Herr talman! Enligt 1969 års riksdagsbeslut skall jordbruksnämnden för regleringsåret 1970 70, få disponera högst 25 miljoner kronor för att kompensera föreningen Svensk kötthandel för de extra kostnader som följer av större årlig minskning av kostammen än 20000 djur. Frågan om bidrag till ökad utslaktning ingick i den tvååriga prisuppgörelsen för jordbruket. I början av september månad 1969 begärde jordbruksnämnden hos jordbruksministern att för regleringsåret 1969 71 avsedda bidraget under motivering att utslaktningen blivit större än de 20000 djur som man normalt räknat med. Jordbruksministern har gått jordbruksnämnden till mötes i så måtto att han medgivit att föreningen Svensk kötthandel skall få disponera högst 10 miljoner kronor av de 25 miljoner kronor som var avsedda för nästa regleringsår. Tydligen har jordbruksnämnden och föreningen Svensk kötthandel inte blivit nöjda med jordbruksministerns förslag, eftersom det, som herr Hermansson anförde, finns både motioner och reservationer i detta ärende. Det är klart att man kan ha olika meningar om hur stor utslaktningen egentligen kommer att bli under innevarande regleringsår. I propositionen är medelsbehovet beräknat mot bakgrund av en kalkyl från jordbruksnämnden, i vilken man beräknat utslaktningen till cirka 55 000 djur under budgetåret. Motionärerna och reservanterna har tydligen bättre kontakter och färskare uppgifter. De säger att utslaktningen kommer att bli 65 000—70 000 djur, och herr Hermansson hade en ännu färskare uppgift, nämligen 72 000 djur. Med hänsyn härtill kräver man att tillgängliga medel skall få användas när som helst under den löpande regleringsperioden. Utskottets majoritet vill inte förneka att förra sommarens torka kan komma att skapa påfrestningar på föreningen Svensk kötthandels ekonomi, men man vet ännu inte med säkerhet hur stor denna påfrestning blir.

Med ett exportbidrag på 1000 kronor per djur på den slakt som överstiger 20000 djur blir det — om vi alltså utgår från att den totala nedslaktningen blir 55 000 djur — ungefär 35 miljoner kronor som fattas. Här finns då från början 25 miljoner kronor att tillgripa som bidrag för att täcka kostnaderna. Enligt Kungl. Maj:ts och utskottets förslag tillkommer sedan 10 miljoner kronor. Det blir då full täckning för den normala utslaktningen. Om man räknar som reservanterna och motionärerna har gjort behövs det givetvis mera pengar, men det blir liksom en annan fråga. Här får vi väl hålla oss till vad utskottet och regeringen har föreslagit. Med det sagda yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag har i denna fråga stått i kammarens talarstol under fjolåret och även tidigare. Låt mig till en början få helt instämma i vad den föregående talaren här har anfört. Vad jag ännu en gång måste få uttrycka är att detta inte är en fråga som bara skall ses från producenternas synpunkt, utan jag vill se den även från konsumenternas synpunkt. Jag råkar själv tillhöra den senare gruppen. För varje år och månad som går ställs vi allt oftare inför problemet hur vi skall kunna tillgodose konsumenternas önskemål att få tillgång till mjölk. Med den utveckling som har ägt rum tvingas man i Norrbotten att importera mjölk från Västerbotten. Snart är dock den tiden inne då vi inte kan räkna med några överskottslager ens i Västerbotten. Var hämtar då vi konsumenter i Norrbotten vår mjölk? Det går inte att vända sig till Mälardalen, ty där är redan konsumtionen så stor att tillgängliga resurser är fullt utnyttjade. Skall vi tvingas ända ned i södra Sverige, eller skall vi tvingas att gå utanför rikets gränser för att vi såsom konsumenter skall få våra rättmätiga behov av mjölk tillgodosedda? Såsom mjölkkonsumenter i norra Sverige ställer vi oss dessa frågor. även med tanke på konsumenterna har vi alltså all orsak att slå vakt om en tillräcklig produktion. Därför kan man även såsom mjölkkonsument helhjärtat instämma i den föreliggande reservationen.
Herr talman! Kungl. Maj:t har under punkten C 4 i statsverkspropositio nen anvisat ett förslagsanslag på 50 300 000 kronor såsom särskilt stöd åt det mindre jordbruket för nästa budgetår, vilket är 800 000 kronor mer än för innevarande budgetår. Dessa 800 000 kronor är beräknade för det extra mjölkpristillägget. Detta betyder att för nästa budgetår står 36,8 miljoner kronor till förfogande för sagda ändamål, Det förtjänar nämnas i detta sammanhang att detta belopp motsvarar vad jordbruksnämnden har begärt. Nämnden har. också ansett att det extra mjölkpristillägget skall för nästa budgetår utgå med oförändrat belopp per kilogram mjölkfett. Om dessa utgående tillägg är tillräckliga eller inte, kan inte jag nu säga något bestämt om. Inte heller vill jag uttala mig om huruvida de är tillräckliga för att utjämna nuvarande skillnader i produktionskostnader mellan de olika delarna av vårt land. Vad som har hänt sedan vi i fjol behandlade denna fråga är att Kungl. Maj:t har tillsatt en utredning, utredningen om stöd till jordbruket i norra Sverige, som den har till arbetsnamn. Den utredningen behandlar dessa frågor. Jag kan nu omtala att den beräknas kunna slutföra sitt uppdrag i slutet av innevarande år. Med hänsyn till att de frågor som motionärerna tar upp är föremål för utredning har utskottsmajoriteten inte funnit någon anledning att närmare uttala sig i denna fråga. Jag yrkar med det anförda bifall till utskottets förslag.